Herr talman! Det är ingen hemlighet att man från socialdemokratiskt håll har varit mycket tveksam till utvecklingen under senare år. Det räcker med att ta del av en av rörelsens stora ideologers, ambassadör Carl Lidboms, olika utfall mot konventionen och hur den har tillämpats. Av dessa utfall får man lätt intrycket att Europadomstolen i Strasbourg med jämna mellanrum vilt skulle klippa till Sverige och hederliga, blåögda svenskar. Så förhåller det sig faktiskt inte. Domstolen i Strasbourg är utomordentligt försiktig i sina domslut. Man gör faktiskt en mycket försiktig tolkning av den konventionstext som finns och ger sig sannerligen inte ut på några extraturer. Sanningen är att målen i allmänhet avvisas. Det är endast i utomordentligt begränsad omfattning som man dömer Sverige och andra länder. Men om och när detta sker vill jag påstå att domstolen står på mycket fast grund. Vad man inte har diskuterat här i dag är det som egentligen är det väsentliga: Har domsluten i Strasbourg under de senaste åren varit till fördel eller till nackdel för den enskilde i vårt land? Detta är huvudfrågan, det är ju där vi har vårt ansvar. Har svenska medborgare vunnit eller förlorat på domsluten i Strasbourg? Har de förlorat på att man har stärkt skyddet mot expropriation? Har de förlorat på att man har infört nya bestämmelser för anhållande och häktning? Har de förlorat på att beslut skall kunna överklagas i domstol? Mitt svar på dessa frågor är självfallet nej. Svenska medborgare, enskilda människor, har vunnit på den utveckling som är i gång. Detta förtigs totalt i dagens debatt. Vi får aldrig glömma bort att detta inte går att uteslutande ses ur ett svenskt perspektiv. Vi har en svensk domare i domstolen och en svensk är medlem i kommissionen, som är första instans. Dessa svenskar är ju med jämna mellanrum med och dömer andra länder därför att de helt enkelt tycker att deras rättsuppfattning ligger en bit ifrån den vi anser vara normal när vi skall tolka konventionen. Man får heller inte glömma bort att det som sker i Strasbourg är fråga om ett givande och tagande. Detta är inte på något sätt inriktat mot Sverige. Låt oss ha en nyanserad syn på detta, sade Olle Svensson. Jag delar helt och hållet — Prot. 1987/88:99 den uppfattningen. Det här är inte på något sätt fråga om några generalan = 13 april 1988 grepp mot Sverige från Europadomstolens sida. Men när vi råkar bli fällda har vi en skyldighet att precis som alla andra länder — från Turkiet till Sverige — respektera de domstolsutslag som fälls i Strasbourg.

Herr talman! Jag vill understryka att den huvudlinje som jag argumenterade för innebär att vi här skulle gå längre eller i varje fall undersöka möjligheterna att gå längre än regeringsförslaget när det gäller att möjliggöra för den enskilde att få förvaltningsbeslut prövade i domstol. Som grund för att här kunna gå längre menar jag att vi borde utreda vidare och göra en seriös bedömning av det rättssystem som man har på detta område i t.ex. våra grannländer. Man borde naturligtvis också göra en ordentlig tolkning av de domstolsutslag som har fällts i Europadomstolen mot inte bara oss utan också mot andra länder, eftersom även dessa beslut påverkar våra egna möjligheter att lagstifta — alla länder skall ju rätta sig efter de domar som har fällts i Europadomstolen. Det är väl i och för sig riktigt att utslagen hittills har varit få. Jag vet inte hur många det har hunnit att bli. Det kan kanske röra sig om ett trettio-fyrtiotal — det kan kanske finnas någon annan av er andra som har bättre kunskaper, men när jag för något år sedan fick papper om detta tror jag att antalet låg där omkring. De flesta anmälningarna avvisas ju, som Anders Björck sade. Man kan här kanske flika in att det inte är tillfredsställande om man från svensk sida ger enskilda människor intrycket att de får rätt bara de går till Europadomstolen. Det finns ju också i detta sammanhang naturligtvis — om jag får ta till ett hårt uttryck — ett visst geschäft. Besvikelsen skulle ju bara bli större, om man har lagt ned mycket tid och stora pengar på att dra ett ärende till Europadomstolen som i Sverige från början hade varit dömt att misslyckas. Mot den breda allmänheten borde man här kanske resa ett litet varningens finger, eftersom — precis som Anders Björck nyss sade — de allra flesta anklagelser avvisas. Efter att ha lyssnat till Olle Svenssons anförande har jag svårt att förstå varför man här inte vill göra en ordentlig utredning och därigenom ha en höjd beredskap inför nästa beslutstillfälle, som ju inte ligger särskilt långt fram i tiden. Vi skulle också behöva en hög beredskap om det nu skulle vara så, som många har befarat och som det också har givits uttryck för i motionerna, att de åtgärder som vi nu vidtar inte är tillräckliga för att tillgodose det enligt Europakonventionen formella kravet på att förvaltningsbeslut skall kunna prövas i domstol. Man kan inte utan vidare vifta bort att det i vissa fall kan bli problem, och det var för den skull som jag tog upp den sidan i mitt inledningsanförande. Beträffande det senaste fallet med hämtning av barn säger man i någon skrivning att det är först när skada har inträffat som det kan bli anledning att ingripa. Men den synen har vi i Sverige inte när det gäller att skydda barn som far illa, utan vi har inställningen att man skall kunna föregripa skadan genom att ingripa litet tidigare, innan barnen är slagna sönder och samman. Det vore bra om vi finge en litet mera allmän diskussion om dessa frågor, och då gärna 135 med utgångspunkt i ett mera gediget utredningsmaterial än vad som har legat till grund för propositionen, som ju är baserad på en departementspromemoria. Även om denna ur kvalitativ synpunkt inte är så dålig, är den mycket begränsad när det gäller innehåll och omfång.

Herr talman! Olle Svensson vänder sig emot en beskrivning som skulle innebära att det är socialdemokraterna som har uppfunnit detta med att vi har så mycket av förvaltningsbeslut och att regeringen är sista instans i många ärenden. Gudskelov har ju ni socialdemokrater inte uppfunnit allt här i Sverige — även om ni i vissa andra sammanhang gärna vill påstå detta. Däremot har ni under årtionden konsekvent motsatt er att det skulle finnas möjlighet att få en domstolsprövning av förvaltningsbeslut och att en domstol skulle kunna vara sista instans. Sedan 1950 och 1960-talen har folkpartister motionerat här i riksdagen och velat ha en möjlighet till en sådan ordning, men det har man alltså motsatt sig. Nu skall jag inte slå mig för bröstet för detta, för jag var inte med då. Jag vill erkänna att jag när utslaget kom beträffande Sporrong-Lönnrothmålet kom blev litet chockad av det ingrepp i vårt traditionella system som det skulle innebära om vi alltmer skulle gå över till domstolsprövning. Jag reagerade utifrån ett regeringsperspektiv i synen på tillvaron. Efter att ha tänkt efter ytterligare i dessa frågor och lärt mig mera, har jag insett det riktiga i att man får ett annat förfarande — detta trots att jag har denna regeringserfarenhet. När regeringen och vi allihop nu tar ett steg i riktning mot att få en rättsprövning genom överprövning i regeringsrätt, kommer man då att göra detta med entusiasm och tycka att det är bra och att detta är första steget till att mer generellt gå över till denna princip? Eller handlar det bara om att härtill är vi nödda och tvungna för att uppfylla konventionens bestämmelser? Det är ganska viktigt att få en redovisning av huruvida man tycker att detta är en bra ordning som ett första steg mot ett mer generellt system med rätt till besvär. Olle Svensson tog sedan upp frågan om att konventionstexten inte är helt exakt. Än en gång skulle jag vilja säga: Gudskelov att den inte ser ut som vår lagstiftning med alla petimeterparagrafer. Men det skulle det kanske handla om, om man tog steget fullt ut och krävde fullständig säkerhet innan man skrev på en konvention. Det är bra att det inte är på det sättet. När det gäller all tillämpning av konventionstext, lagar och förordningar förekommer en praxisutveckling. Annars skulle utvecklingen stanna av. Verkligheten och villkoren förändras ju, och därför är det naturligt att det också i Europadomstolen sker en utveckling av praxis. Den dag vi tycker att praxis har gått så fel att vi inte kan hänga med längre, då får vi överväga om vi skall lämna konventionen eller inte — det är det steget man skall ta. Den viktiga frågan att ställa och också få ett svar på från regeringsrepresentanterna är denna: Anser ni att de få utslag som hittills har kommit från Europadomstolen har varit fel, att de har varit till nackdel för Sverige och vår lagstiftningstradition, som Olle Svensson ville omhulda? Har domstolsutslagen varit till nackdel för Sverige? Det är den frågan jag skulle vilja ha svar på.

Herr talman! För att börja med Birgit Friggebos inledande kommentar att vi envist skulle ha motsatt oss en utveckling mot att allt fler förvaltningsbeslut kan överklagas till domstol, så tycker jag att det är en helt felaktig slutsats. Jag sade att man enligt den tradition som finns i Sverige inte generellt kan arbeta åt det hållet. Men sedan lång tid pågår faktiskt en utveckling åt det hållet. Jag kan ju börja med att nämna regeringsrättens inrättande 1909, om vi skall gå långt tillbaka i tiden. Men även 1971 års förvaltningsrättsreform tyder på detta. Även efter den reformen har bl.a. förvaltningsdomstolsorganisationen byggts ut. Vi har i konstitutionsutskottet också jobbat med strävan att avlasta regeringen prövningen av förvaltningsärenden. Det har alltså faktiskt skett en utveckling i god överensstämmelse med principerna i Europarådets konvention. Jag vill inte säga annat än — det säger jag också till Anders Björck — att vi skall utgå ifrån den enskildes situation. Annars hade vi aldrig stött den här konventionen. Det är ju för att bygga ut skyddet för den enskildes frioch rättigheter som vi har anslutit oss till denna konvention. Jag tror inte att vår rättighetstradition ligger så illa till. Jag kan ändå gärna acceptera att vi skall följa konventionen när utslagen kommer. Det var intressant att också Birgit Friggebo medgav att den förändring som kan ske av administrativ praxis kan vara förenad med risker. Jag förde fram det som ett argument mot en övertro på att man i dag kan göra en översyn av svensk lagstiftning, byggd på gissningar av vad denna praxis skall utvecklas till. Det går inte och vore föga meningsfullt. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att vi i övrigt skall studera rättsfallen och i konkreta fall naturligtvis förändra vår lagstiftning. Vi måste ju följa konventionen. Jag sade i mitt tidigare inlägg, och det upprepar jag, att jag är litet oroad över att praxis kan förändras, att vi i svenska riksdagen har släppt ifrån oss inflytandet över en utveckling som vi inte själva kan överblicka. Det är bekymmersamt, men jag går inte så långt som Birgit Friggebo. Jag menar inte alls att vi skall lämna konventionen, men praxisutvecklingen är ett oroande moment. Sedan vill jag påpeka att vi i vår kommentar till de frågor som tas upp i reservation 10 säger att det är en riktlinje för utvecklingen på längre sikt även från regeringens sida att man områdesvis överväger i vilken mån det är ändamålsenligt att ersätta den överprövning som i dag sker i administrativ ordning med domstolsprövning. Man kanske bör gå in på den saken. I det fallet tror jag inte att vi står så långt ifrån varandra. När det gäller frågan om det som här har skett har varit till den enskildes bästa i alla avseenden, så är det väl ändå inte fel att man diskuterar på det sätt som lagman Spak gör, om de förändringar som har vidtagits när det gäller proceduren för anhållan och häktning i alla delar är till fördel för den enskilde individen. Han hade där en analys som för mig var intressant, och den bör man även kunna lyssna till. Man bör ju inte heller alltid sätta ofelbarhetsstämpel på den europeiska domstolen och dess utslag.
Herr talman! Ytterligare ett par ord bara. Olle Svensson sade att det är klart att vi skall studera utslagen i de konkreta Europakonvenslanen, fallen och dra slutsatser därav. Ja, det är naturligtvis nödvändigt att göra så — det har vi ju redan tvingats till, och det måste vi göra framdeles också. Vad vi syftar till från centerpartiets sida är att vi skulle få en mer genomgripande, omfattande, analyserande utredning av rättssystemen i andra länder och den totala effekten av utvecklingen hittills i Europadomstolen. Min primära utgångspunkt i det resonemang jag har fört har inte varit att vi nödvändigtvis skall känna oss pådrivna enbart av utslag i Strasbourg, utan att det skall vara omsorgen om rättssäkerheten helt allmänt i vårt land som skall vara utgångspunkten för detta utredningsarbete. Jag har svårt att förstå hur man skall kunna undvika att ta de här initiativen fortsättningsvis. Det får inte vara så, när vi kommer till beslut 1991, när vi skall ta ställning på nytt, att vi utredningsmässigt är lika dåligt förberedda som vi har varit inför det beslut som nu skall fattas.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om oron över praxisutvecklingen, eftersom jag tycker att denna oro är så att säga huvudinslaget från både vpk:s och socialdemokraternas sida, när man skall försöka karakterisera domstolens verksamhet. Huvudbudskapet till medborgarna är att man är orolig över utvecklingen. Jag skulle vilja få mer preciserat vari denna oro består. Oroas man för att det kan gå snett i framtiden? Det kan man naturligtvis alltid diskutera. Alla parter kan vara med och diskutera frågan om vad som kommer att hända i framtiden. Eller är ni faktiskt missnöjda med det som har hänt hittills, och är det därför ni hyser en berättigad oro? Tycker ni illa om utvecklingen mot en ökad domstolsprövning av förvaltningsbeslut? Det är ju det mest substantiella och konkreta som har kommit ut av de utslag som vi har fått från Europadomstolen. Eller beror oron på att ni tycker illa om andra utslag som har kommit redan nu från domstolens sida? För min del tycker jag att de utslag som vi har fått har varit till gagn för oss. Jag skulle önska att de olika domstolsutslagen hade fått ett större genomslag redan nu, så att de t.ex. kunde användas vid domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas beslut redan i dag och därigenom få genomslag i vår egen praxis.
Herr talman! Som svar på Birgit Friggebos fråga vill jag bara hänvisa till mitt anförande, där jag yrkade på att vi skall ändra lagen så snart som möjligt när den inte står i överensstämmelse med konventionen så som den tolkats av Europadomstolen. Det är väl svar nog. Jag vill betona att jag kände en viss olust inför framtiden, eftersom man har svårt att veta var man hamnar i den utveckling, som det kallas, som försiggår när det gäller praxis. Det är otillfredsställande att det vid underskrivandet av en konvention inte är möjligt att överblicka vad ett nationellt parlament släpper ifrån sig av inflytande. Att det finns sådana svårigheter måste ju innebära problem. Till Bertil Fiskesjö vill jag gärna säga att jag står bakom betänkandet 1985/86:5 från konstitutionsutskottet, i vilket det sades att kontrollen av svensk lagstiftnings förenlighet med ingångna konventioner fortlöpande borde bevakas inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag vill först av allt yrka bifall till den reservation som har fogats till finansutskottets betänkande 18. I detta betänkande behandlas anslag till riksgäldskontoret. Med några ord vill jag kommentera reservationen. I fjol föreslog ett enigt finansutskott, inkl. socialdemokraterna, att det anslagsdirektiv som finansdepartementet utfärdat skulle följas. Riksdagen fattade sedan i enighet beslut om detta utskottsförslag. Enligt dessa direktiv borde riksgäldskontoret vid utformningen av anslagsframställningar ha gjort en besparing om minst 2 260 på ett år och en besparing på 5 Zo på tre år. Regeringen har som bekant ställt motsvarande besparingskrav på andra statsmyndigheter. Detta var vi alltså eniga om i fjol. Men i år byter utskottsmajoriteten fot, och avviker från de riktlinjer som riksdagen antog för ett år sedan. Utskottsmajoriteten anser nu att riksgäldskontoret inte behöver göra någon 2-procentig besparing. Skälet till utskottsmajoritetens ändrade inställning är minst sagt besynnerlig. Man hänvisar till att huvudmannaskapet för riksgäldskontoret skall ändras. Det är ett argument som saknar både grund och aktualitet, eftersom ändringen av huvudmannaskapet skall ske först den 1 juli 1989. Det har också, herr talman, ryktats om att utskottets ordförande under hand skulle ha gett riksgäldskontoret besked om att det inte skulle behöva följa de besparingsdirektiv som riksdagen har fastställt. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i detta rykte, men utskottets ordförande har i varje fall varit synnerligen aktiv vid ärendets handläggning i utskottet. Jag ser att Bo Södersten finns med på talarlistan. Jag vill därför avsluta med att ställa en direkt fråga till honom. Varför krävde de socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet i fjol att riksgäldskontoret skulle omfattas av samma besparingskrav som gäller andra myndigheter? Och varför hoppar socialdemokraterna av denna linje i år? Även om Bo Södersten är snudd på jävig eftersom han sitter i riksgäldsfullmäktige vore det intressant att få ett svar på denna fråga.

Herr talman! Det ärende som vi nu diskuterar och som gäller riksgäldskontorets förvaltningskostnader kan tyckas vara ett litet ärende. Det rör sig om huruvida kontoret skall få ett anslag om 50 miljoner för sina förvaltningskostnader eller om det skall åläggas att spara 2 20, dvs. 1 milj.kr. Det kan ju verka litet ironiskt att vi just i det här ärendet fått en ohelig allians mellan moderater och kommunister, även om kommunisten inte har tid att vara här i kväll, under det att socialdemokrater, folkpartister och centerpartister står bakom majoritetslinjen. Moderaternas linje är enligt min mening ett uttryck för en genomtänkt men i grunden mycket destruktiv linje. Att kommunisterna, som normalt inte är några större sparivrare, hoppat på det moderata tåget får kanske mest tillskrivas det faktum att de inte så väl känner till bakgrunden. Det är ju också ganska naturligt, eftersom vpk inte har någon representant i riksgäldsfullmäktige och därför inte kan följa arbetet där på nära håll, vilket moderaterna däremot gör med stor ihärdighet och iver. Det är klart att man kan tycka att Filip Fridolfssons inställning är rimlig — varför skall inte riksgälden spara när andra myndigheter tvingas spara? Jag kan hålla med Filip Fridolfsson om att riksgäldskontorets formella argumentering är ganska tunn. Men om man ser litet närmare på denna fråga avslöjas helt andra saker. Det betydelsefulla i sammanhanget är att komma ihåg att det lilla förvaltningsanslaget på 50 miljoner bara är toppen på ett isberg. Den svenska statsskulden har ju ökat enormt. Den växte oerhört kraftigt under de borgerliga regeringsåren, då snöbollen sattes i rullning. Och statsskulden är nu uppe i 630 miljarder kronor. Det är klart att det kostar mer än 50 miljoner att hantera en statsskuld på över 600 miljarder. Enbart i provisioner i samband med upplåningen under nästa budgetår beräknas riksgäldskontoret få betala 790 milj.kr. Enbart i direkta emissionskostnader skall riksgäldskontoret betala 123 miljoner. Sammantaget uppgår dessa kostnader till över 900 miljoner. Denna enda miljon som moderaterna nu så ivrigt förordar att riksgäldskontoret skall spara uppgår alltså till ungefär 1 Zo i felräkningspengar. Men det intressanta, Filip Fridolfsson, bakom er hållning är egentligen något helt annat.

Att då, som moderaterna föreslår, spara 1 miljon på just förvaltningskostnaderna är verkligen att sila mygg och svälja kameler. Jag sade tidigare att moderaternas hållning inte alls är så oskuldsfull, som man skulle kunna tro. Jag sade att den är destruktiv. Jag skall nu med ett exempel visa vad jag menar med det. Moderaterna är fientligt inställda till premieobligationer som upplåningsform. Såvitt jag förstår är de det av rent ideologiska skäl. De vill ha andra upplåningsformer, som gynnar privatkapitalet. De vill till en del mota bort staten från möjligheten att låna pengar. Nu råkar premieobligationer vara den billigaste av alla upplåningsformer som staten har. Enligt riksgäldskontorets beräkningar uppgår den totala upplåningskostnaden, även inkl. skatteeffekter, för premier till 8,0 Zo, under det att kostnaden för statsskuldsväxlar uppgår till 9,9 26 och för riksobligationer till 11,2 96. Statsskulden kommer nu inte att öka i samma takt som under de borgerliga åren, men den fortsätter att växa, eftersom vi alltjämt har ett budgetunderskott. Det är mycket stora belopp, åtminstone över 100 miljarder som varje år skall omsättas av riksgäldskontoret när det gäller statlig upplåning. Då är det naturligtvis av utomordentligt stor betydelse vilken låneform man väljer. Säg att staten skall lägga ut ett lån på 10 miljarder. Om man gör det i form av premier i stället för i form av riksobligationer, kan man på denna enda operation göra en vinst, inte på en enda miljon, som Filip Fridolfsson och moderaterna vurmar för, utan på 320 miljoner årligen. Denna typ av jämförelse klargör vad vi egentligen borde diskutera här i kammaren i kväll. Moderaterna vill alltså jaga en miljon på det s.k. förvaltningskostnadsanslaget. Samtidigt vill de i praktiken förbjuda en ökad upplåning i form av premieobligationer, detta låneinstrument som är så väl förankrat hos svenska folket och som samtidigt är det mest effektiva och billigaste och som över några år kan spara miljardbelopp åt statskassan. Så ser den moderata logiken ut. Riksgäldskontoret fyller 200 år nästa år. Vi vet att riksgälden får en ny huvudman den 1 juli 1989. En särskild kommitté kommer snart att tillkallas för att se över kontorets framtida organisation. Jag vill, som talesrhan för majoriteten i finansutskottet, här i kväll gärna uttrycka förhoppningen att den kommittén som en av sina uppgifter får att lämna förslag till hur kostnaderna för riksgäldskontoret och statsupplåningen kan redovisas på ett ner adekvat sätt än vad som sker i dag. Att vi, som musen inför boaormen, skulle vara förhäxade av de 50 miljoner som förvaltningskostnadsanslaget omfattar och enbart intresserar oss för det är fullständigt absurt. Om vi får en sådan redovisning, kan vi kanske också slippa debatter om irrelevanta petitesser av det slag som vi för här i kväll. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Bo Södersten försöker ironisera över att det är en ohelig allians mellan oss och vpk. Det är ingenting oheligt i att stå fast vid en ståndpunkt. Jag skulle tro att Bo Södersten upplever ganska stor olust över hur denna fråga har skötts. Först förelåg ett ställningstagande av ett enigt utskott för besparingskravet enligt finansdepartementets anvisningar. Ett år senare kommer ett avståndstagande från denna uppfattning. Jag skall läsa in till protokollet vad finansutskottet skrev för ett år sedan i betänkande 17. Bo Söderstens egna partikamrater och hela utskottet ställde sig då bakom detta, och riksdagen biföll utskottets hemställan. ”Följande riktlinjer bör ligga till grund för utformningen av riksgäldsfullmäktiges anslagsframställning för budgetåret 1988/89. De anvisningar som finansdepartementet utfärdat för statsmyndigheternas anslagsframställningar avseende detta budgetår skall också gälla för riksgäldskontoret. Det innebär att riksgäldskontoret utifrån de nya förutsättningar som nu gäller skall redovisa ett treårigt huvudförslag som omfattar budgetåren 1988 91. Vid utformningen av anslagsframställningen skall fullmäktige pröva medelsbehovet utifrån samma krav som regeringen ställer på statsmyndigheternas anslagsframställningar.” Så löd utskottets skrivning för ett år sedan. Det är den skrivning som vi moderater står fast vid och som utskottsmajoriteten nu har hoppat av. Detta är en viktig principfråga. Nu försöker Bo Södersten diskutera något helt annat. Han vill bredda debatten till premieobligationernas betydelse etc. , när vi talar om en anslagsframställning till riksgälden. Jag har varit med om så mycket att jag knappast åker under bordet med den debatteknik som Bo Södersten försöker använda i denna fråga. Vi står fast vid den ståndpunkt vi intog för ett år sedan, medan ni har lämnat den.

Herr talman! Jag kan ge Filip Fridolfsson rätt i ett avseende. Finansutskottets behandling är otillfredsställande, framför allt i och med den koncentration till det s.k. förvaltningskostnadsanslaget om 50 miljoner som har skett. Vad vi i stället borde intressera oss för och diskutera är den totala statsskuldens skötsel. Det är okej om Filip Fridolfsson vill hålla fast vid den tunna gren som besparingen på en miljon innebär. Men Filip Fridolfsson måste väl ändå hålla med om att detta är en petitess i det stora sammanhanget. Statsskulden uppgår till över 600 miljarder. Var och en inser att om vi kan minska kostnaden med några få punkter — kanske tio punkter, dvs. 0,1 90 — kan vi spara hundratals miljoner, snart miljardbelopp. Det är detta vi borde diskutera. Därför är det egendomligt att moderaterna intar denna ståndpunkt just när det gäller premieobligationer. Detta är en viktig fråga, medan frågan om att spara en miljon på förvaltningskostnadsanslaget är fullständigt oviktig. Men vilken typ av upplåningsinstrument vi skall använda är en central fråga. Moderaterna intar den ståndpunkten att vi inte får ytterligare öka den stock av premieobligationer som vi i dag har. Det innebär med andra ord att man vill avhända staten möjligheter att ytterligare använda den mest effektiva och billigaste formen av upplåning som staten i dag har. Det innebär inte förluster på en miljon. Det innebär förluster i storleksordningen 300-500 miljoner kanske på ett enda år, och över ett antal år flera miljarder. Filip Fridolfsson vill kanske inte diskutera frågan. Det må så vara. Men detta ' tillhör de centrala frågor som vi borde diskutera. Därför hoppas jag också att finansutskottet i framtiden skall få bättre redogörelser från riksgäldskontoret. Jag håller gärna med om att jag är självkritisk, men jag måste ta mitt ansvar, eftersom jag själv är ledamot av riksgäldsfullmäktige. Om man får en förändring av huvudmannaskapet i samband med att man går över till en ny organisationsform, kan vi förhoppningsvis, om två eller tre år, diskutera de substantiella frågorna när det gäller statsskuldsförvaltningen, och inte de ynka petitesser som moderaterna i kväll vill hänga sig fast vid.
Herr talman! När jag lyssnar till Bo Södersten, undrar jag om vi talar över samma betänkande. Vad vi diskuterar är finansutskottets betänkande nr 18 om anslag för budgetåret 1988/89 till riksgäldskontoret, och inte någonting annat. Bo Södersten är irriterad över att jag inte lockas ut på vida fält för att diskutera upplåning och andra viktiga frågor som riksgälden är ansvarig för. Bo Södersten tycker att den här frågan är en petitess. Ja, vi har stora och små frågor att behandla i riksdagen. Om Bo Södersten menar att anslaget till riksgäldkontoret för budgetåret 1988/89 är en petitess, så är det väl det. Men det är det ärende som vi nu har att behandla. Jag noterade med tillfredsställelse att Bo Södersten inledde sitt andra inlägg med att säga att jag har rätt i sak, i varje fall när det gäller detta betänkande. Detta gör mig synnerligen belåten. För övrigt diskuterar jag inte någonting annat, utan jag håller mig till det ämne som just nu ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Om vi nu enbart tar upp den sidan i budgetpropositionen som i tabellform berör verksamhetskostnaderna för riksgäldskontoret budgetåret 1988/89 fördelade på anslag, är den första posten visserligen förvaltningskostnader på 49,8 milj.kr., dvs. det som Filip Fridolfsson vill diskutera. Men sedan följer andra anslagsposter, såsom bl.a. kostnader för emission 123 milj.kr., försäljningsprovisioner 500 milj.kr., inlösenprovisioner 285 milj.kr. Sammantaget summeras allt som direkta kostnader på 960 milj.kr. Det är ändå inte rimligt att finansutskottet enbart skall intressera sig för den lilla delen, de 50 milj.kr., och inte alls göra någon bedömning av eller ha något intresse för dessa direkta 960 milj.kr. Även de utgör ju bara en liten del av de totala kostnaderna i samband med statsupplåning.

Jag hoppas verkligen att vi skall kunna frigöra oss för att kunna ta ett större grepp, eftersom statsskuldens skötsel i dag är en central samhällsekonomisk fråga. Detta är ju trots allt enda gången som vi i kammaren avhandlar riksgäldskontorets verksamhet. Moderaterna präglas av ett slags förljugenhet när de försöker att hänga sig fast vid denna enda miljon. Det är ju otroligt absurt att enbart diskutera den, i synnerhet när man intar sådana här ytterst egendomliga ståndpunkter, som när det bl.a. gäller valet av upplåningsform, exemplifierat med premieobligationer. Det är sorgligt att moderaterna inte kan diskutera substans, för det är ju vad det handlar om. De klamrar sig fast vid rena petitesser och rena formalia, men i de stora substantiella frågorna har de över huvud taget inte någon uppfattning.

Herr talman! Bo Södersten började med att skjuta prick på finansutskottet, men det återstår ytterligare 14 personer att sikta på. Jag håller mig till sakfrågan, dvs. finansutskottets betänkande 18. Bo Södersten är irriterad över att vi inte har prutat på de andra anslagskraven. Jag förstår inte vad Bo Södersten menar. Eftersom den miljon som vi vill pruta på förvaltningskostnader irriterar honom så mycket, är det väl bra att vi låter de andra anslagen vara i fred! Bo Södersten är, liksom jag, höll jag på att säga en rutinerad politiker och borde åtminstone kunna hålla sig till ämnet, vilket jag hela tiden har gjort medan Bo Södersten försöker ta ut svängarna och vidga debatten till dess yttersta gräns. Även om Södersten inte har mer än två månader kvar i riksdagen — vilket jag beklagar för vi har trevligt i utskottet — vill jag ändå säga: Håll er till ämnet! Jag yrkar än en gång bifall till den reservation som vi har fogat till utskottets betänkande.
Herr talman! Det är litet svårt att gå in för djupt i sakfrågorna med en sådan charmfull person som Filip Fridolfsson. Det är sant att jag är kritisk mot den behandling som finansutskottet har gett frågan om riksgäldskontoret. Jag anser inte den vara rimlig och att vi måste försöka komma bort från den och ta ett större grepp.

Filip Fridolfsson måste väl hålla med om att moderaternas angreppssätt är något säreget. Vidare borde vi här i kammaren intressera oss för de mer övergripande frågorna kring statsskuldsförvaltningen. Det är en ganska central uppgift att skärskåda hur den hanteras, och inte minst de principer som de moderata företrädarna med stor emfas naturligtvis försökt hävda i riksgäldsfullmäktige och nu senast under finansdebatten i mars. Moderaternas argument har enligt min mening inte utsatts för den uppmärksamhet som de borde utsättas för. Eftersom detta i princip är det enda tillfälle vi har att även behandla de större frågorna, är det ytterst rimligt att vi tar det tillfället i akt. Skulle man gå så långt i formalia som Filip Fridolfsson vill göra och enbart intressera sig för denna enda promille, blir verksamheten här i det närmaste fullständigt meningslös. Jag tror jag förstår varför Filip Fridolfsson med näbbar och klor vill hålla sig fast i linan för att inte drunkna. Jag kanske inte skall missunna honom det. För han är som sagt en charmfull och trevlig person.

Herr talman! För att få till stånd en godtagbar flyktingmottagning i vårt land krävs förkortade handläggningstider av asylärenden. Inte minst humanitära skäl talar för detta. I en motion från centern, som behandlas i detta betänkande, har vi tagit upp frågan om utbildning av advokater i asylrätt. Det finns i dag förhållandevis få advokater som har specialiserat sig på flyktingärenden. För att öka rättssäkerheten i framtiden krävs att ett offentligt biträde förordnas i allt fler asylärenden. Ingående kunskaper och erfarenheter i asylrätt och utlänningslagstiftning är nödvändiga. Det är också en fördel om det offentliga biträdet har goda kunskaper om förhållandena i de länder varifrån de asylsökande kommer. Bristen på advokater med specialkunskaper kommer enligt vår mening att försvåra arbetet med att förkorta handläggningstiderna och med att öka rättssäkerheten. Det är något som bekräftas av advokat Kjell Jönsson, en av de få experterna i asyljuridik och tillika ordförande i Svenska flyktingrådet. Han säger: Vi ser fall där det fattas kunskap, men vi har inte råd att ordna utbildning för jurister. Advokatsamfundet har vidare utbildning i asylrätt. Det är inte många som skaffar den utbildningen. Jag önskar att asyljuridik fanns med i utbildningen för jurister. Inte ens de som utbildas i dag får rejäla kunskaper om flyktingar. Det är således mycket angeläget att advokater har erforderliga kunskaper, inte minst inför den förestående omorganisationen på utlänningslagstiftningens område. Eftersom det enligt reglerna är Advokatsamfundet som har ansvaret för denna utbildning kan jag här bara understryka vikten av att samfundet fortlöpande har en bred utbildningsverksamhet på detta område. Med detta yrkar jag bifall till föreliggande hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 1987/88:18 behandlas förslag om ändring i rättegångsbalken. Det gäller möjligheten för Advokatsamfun . det att medge undantag från huvudregeln, vilken innebär att man för att få bli medlem av Advokatsamfundet skall ha svenskt medborgarskap och hemvist i Sverige. Som ett ovillkorligt krav vidhålls även i fortsättningen att man skall ha svensk juridisk examen. Vidare innehåller betänkandet förslag om att minimiåldern för medlemskap i Advokatsamfundet, som nu är 25 år, skall upphöra. Det finns också vissa justeringar när det gäller kraven på utbildning utöver juridisk examen för att få bli medlem av Advokatsamfundet. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 18 och avslag på de båda motioner som är aktuella i det sammanhanget. Jag vill dock något beröra motionen Ju714, om utbildning av advokater i asylrätt m.m. I det fallet kan vi konstatera att utskottet i och för sig delar motionärernas uppfattning om att det är angeläget, inte minst med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet, att de som biträder asylsökande har erforderliga kunskaper om både utlänningslagstiftningen och förhållandena i det land varifrån den sökande kommer. Med hänsyn till att advokatverksamheten är en fri yrkesutövning ankommer det i första hand på advokaterna själva, Advokatsamfundet, att sörja för att erforderlig utbildning kommer till stånd. Det framgår också av utskottsbetänkandet att Advokatsamfundet har anordnat ett betydande antal kurser just inom det aktuella ämnesområdet och även avser att i framtiden ordna ytterligare kurser. Med detta har motionärernas önskemål i stor utsträckning blivit tillgodosedda. Jag vill än en gång yrka bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet ett förslag av regeringen om ändringar i rättshjälpslagstiftningen. Förslaget innebär bl.a. sänkta avgifter för den enskilde och ökade möjligheter till allmän rättshjälp genom att inkomstnivån höjs. Samtidigt föreslås vissa begränsningar i rätten till allmän rättshjälp i bl.a. skadeståndsärenden. Samtidigt med regeringsförslaget behandlar utskottet ett tjugotal motioner i olika rättshjälpsfrågor, bl.a. rättshjälp i miljömål och förordnandet av offentlig försvarare. Av de åtta reservationer som finns i betänkande nr 21 stöder moderata samlingspar tiet sex, och jag passar på tillfället att yrka bifall till reservationerna 1,3, 4,5, 6 och 7. Jag vill också anmäla att vi är positiva till de förbättringar som föreslås men Önskar i vissa avsnitt ytterligare förbättringar. Så är fallet t.ex. när det gäller näringsidkares möjligheter till allmän rättshjälp i vissa situationer. Vi anser nämligen att näringsidkare och småföretagare i många fall har samma ekonomiska situation som medellöntagaren. En situation som vi menar är särskilt angelägen att uppmärksamma är den som inställer sig när en näringsidkares rörelse har försatts i konkurs. Vi menar att det vid sådana situationer skulle finnas en generösare inställning vid prövningen av allmän rättshjälp. Rättshjälpskommittén föreslog i sitt betänkande Den allmänna rättshjälpen att inkomstgränsen skulle slopas. Man hävdade att behovet av ekonomiskt bistånd inte upphör vid en viss inkomstgräns, utan i hög grad är avhängig storleken på den aktuella processen. Vi har samma uppfattning och föreslår i reservation 3 att inkomstgränsen slopas. När det gäller propositionens förslag att endast advokat eller biträdande jurist skall ha behörighet som biträde vid allmän rättshjälp och för offentligt biträde, anser vi att det är av väsentlig betydelse att den enskilde själv får välja biträde. Vi anser också att det nu gällande kravet på lämplighet är tillräckligt för att garantera att till biträden endast förordnas kvalificerade personer. Miljömålen har på senare år fått en allt större uppmärksamhet. De är också ofta resurskrävande mål. I likhet med miljöorganisationsutredningen och de remisser som avlämnats i samband med denna anser vi att fastighetsundantaget medför att möjligheterna till allmän rättshjälp begränsats. Utskottet anmäler i skrivningen samma uppfattning och pekar på att vissa initiativ tagits till ett övervägande inom departementet. I avvaktan på att något positivt kommer ut av detta menar vi reservanter att regeringen skall överväga ett ökat ekonomiskt stöd till rättssökanden i s.k. mögelhusmål. Med rättsskydssförsäkringens maximibelopp om 75 000 kr. kommer man inte långt i komplicerade mögelhusmål. Motion JU721 tar upp ett angeläget spörsmål om hur en felbehandlad patient kan hamna i svåra situationer på grund av att man nekas rättshjälp. Detta sammanhänger med att patientförsäkringens villkor innehåller en treårig preskriptionstid. Anspråk som tas upp efter treårsfristen prövas i allmänhet inte. I en del fall uppkommer misstanke om att sjukdom eller lyte kan hänföras till behandlingsskada så sent att försäkringsersättning inte utgår på grund av den begränsade preskriptionstiden. I de flesta fall avslår rättshjälpsnämnderna en begäran om allmän rättshjälp i sådana fall under hänvisning till att s.k. befogat intresse inte föreligger. Vi menar att en generösare inställning skall visas om särskilda omständigheter föreligger. I reservation 7 påtalar vi att det borde vara en självklarhet att det även vid rättslig prövning vid Europadomstolen eller Europakommissionen skall finnas möjlighet till allmän rättshjälp. Majoriteten i utskottet säger att rättshjälp kan komma i fråga då särskilda humanitära skäl föreligger. Praxis har emellertid utvecklats i en restriktiv riktning. Majoriteten har i sitt utskottsbetänkande kopplat ihop rättshjälp i utlandet i övrigt med rättshjälp vid klagomål enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det är emellertid en betydande skillnad mellan att ett mål handläggs enligt Eruopakonventionen och prövning i andra rättsliga institutioner i utlandet med en annan lagstiftning som grund och som Sverige inte har någon del i. Jag övergår nu till att beröra utskottets betänkande nr 22 som behandlar regeringens förslag till medelsberäkningen till rättshjälp m.m. samt sju motioner. I flera år har bl.a. från moderata samlingspartiet väckts motioner om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål. Ett krav har varit att principen om att den som vinner ett skattemål inte skall drabbas av några kostnader skall gälla. Redan 1985 gav riksdagen regeringen till känna att en utredning borde tillsättas i ärendet. År 1986 efterlyste utskottet åtgärder från regeringens sida. År 1987 förklarade utskottet att förslag från regeringen var att förvänta inom kort. En interpellation i år om ersättning för rättegångskostnader i skattemål besvarades av finansministern, och i svaret hette det att det var regeringens strävan att förelägga riksdagen ett lagförslag i vår. Vi begär nu i reservation 2 att resultatet av övervägandena inom finansoch justitiedepartementen skyndsamt redovisas för riksdagen. Vittnesersättningarna har under en lång rad av år varit låga. Detta har tidigare påtalats. Justitieministern har förklarat att ett förslag om höjning skall komma. Denna höjning innebär att den tidigare ersättningen för tidsspillan på 200 kr. per dag höjs till 300 kr. Denna ersättning är skattefri och skall därför enligt justitieministern motsvara en inkomstförlust på 600 kr. Vi anser att denna höjning är väl motiverad men att den är i minsta laget. Av övriga kostnader anser vi att ersättningen vid inställelse med egen bil också är alldeles för låg i förhållande till det faktiska kostnadsläget. Bilersättningen är nämligen bara 70 öre per kilometer. I andra sammanhang är ersättning för körning med egen bil i tjänsteärenden 173 öre per kilometer.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

Herr talman! I en rättsstat gäller lagar och regler lika för alla. Samhällsställning och ekonomiska förutsättningar skall inte påverka medborgarnas förutsättningar att ta till vara sina intressen. Rättssäkerheten i ett utvecklat samhälle som det svenska måste därför innebära att myndigheterna aktivt hjälper den enskilde att bevaka och skydda sina intressen. Särskilt gäller detta människor som i olika avseenden kan ha svårt att hävda sig: låginkomsttagare, invandrare och flyktingar t.ex. Det är därför som rättshjälpens utformning betyder så mycket för enskilda människors möjligheter att hävda sin rätt och så mycket för rättssäkerheten. Det är mot denna bakgrund som vi i folkpartiet i flera år har krävt mer pengar till rättshjälpsverksamheten. Det är mot denna bakgrund som vit.ex. inte godkänt att möjligheten att få offentlig försvarare i brottmål inskränkts så att över en tredjedel av dem som döms till fängelse i Sverige i dag inte har någon försvarare i rätten. Det är orimligt. I den nu aktuella propositionen föreslår regeringen olika ändringar i rättshjälpen: Inkomstgränsen höjs, rättshjälpsavgifterna sänks och undantagen från rättshjälp blir färre. Vi i folkpartiet har inget att invända mot förslaget i dessa delar, eftersom det ligger i linje med vår uppfattning, men vi har i andra delar invändningar som resulterat i sex reservationer till betänkande 21, reservationer som jag något vill kommentera framför allt de två som vi folkpartister i utskottet är ensamma om. Den första rör asylärenden. Den viktigaste reformen för en större rättssäkerhet för de flesta asylsökande flyktingar är tillgång till s.k. offentligt biträde och det redan vid gränsen. Det har ju visat sig att när jurister kommit i kontakt med asylärenden, där polisen redan beslutat om direktavvisning, har det slutgiltiga beslutet, alltså efter juristers ingripande, ofta blivit ett helt annat. Det förslag som regeringen nu framlagt innebär förbättringar, men är inte tillräckligt bra. Den andra reservation som folkpartisterna i utskottet är ensamma om är den som handlar om allmän rättshjälp i utlänningsärenden. Vi delar inte uppfattningen att de nuvarande reglerna är tillräckliga, utan vi delar i stället diskrimineringsombudsmannens mening i hans yttrande över propositionen. Möjligheterna, säger han, till allmän rättshjälp i utlänningsärenden måste förbättras. Detta är en rättssäkerhetsfråga som har högsta prioritet. De fyra andra reservationer till betänkandet som vi folkpartister står bakom är gemensamma för de borgerliga partierna, och Sven Munke har redan talat för dem. Det är reservationerna 4, 5, 6 och 7. Jag kan nöja mig med att instämma i vad han har sagt, eftersom kvällen börjar bli sen. Samtliga dessa reservationer har ytterst med rättssäkerheten att göra, den rättssäkerhet som vi i folkpartiet på olika sätt vill stärka. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4, 5, 6, 7 och 8 i justitieutskottets betänkande nr 21. Till betänkande 22 finns fogade tre borgerliga reservationer, som jag också yrkar bifall till. Som en konsekvens av vad jag tidigare har sagt, vill vi i folkpartiet satsa mera pengar, 5 milj.kr., på anslaget till rättshjälp. Det är för mig än en gång obegripligt att socialdemokraterna kan vara till freds med t.ex. att en tredjedel av dem som i dag döms till fängelse i Sverige inte har tillgång till försvarare, sedan möjligheten till detta inskränktes av statsfinansiella skäl i januari 1984. Rättssäkerhet måste få kosta mer pengar — anslaget skall förstärkas. Vad gäller ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål säger utskottets socialdemokrater att de tar för självklart att resultatet av de överväganden som lär pågå inom regeringskansliet i dessa frågor redovisas för riksdagen. Vi inom oppositionen hyser naturligtvis inte samma tilltro till regeringen — och skall helt enkelt inte göra det; det kanske är vår plikt att inte göra det — utan vi säger att de överväganden som där pågår med skyndsamhet bör redovisas för riksdagen. Slutligen anser vi att regeringens aviserade förslag om höjning av vittnesersättningen inte är tillräckligt. Också detta är ytterst en rättssäkerhetsfråga.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

Herr talman! Justitieutskottets betänkanden 21 och 22 berör rättshjälpslagen och anslag till rättshjälpen. I reservationerna 4, 5, 6 och 7 i betänkandet 21 och samtliga tre reservationer i betänkandet 22 framför centern synpunkter på en utökad rättshjälp och ökade anslag till rättshjälpen i förhållande till vad regeringen föreslår. Jag skall här något utveckla de ståndpunkter vi från centerns sida har intagit. Jag skall särskilt uppehålla mig kring centerns syn på rättshjälp i miljöoch fastighetsmål. Vi oroar oss nämligen över utvecklingen på detta område efter 1983 års inskränkningar i rätten till rättshjälp i fråga om miljötvister. Det har nämligen visat sig att den enskilde haft svårt att bevaka sina rättigheter i miljömål, eftersom olika utredningskostnader ofta har lett till att försäkringsbeloppet på högst 75 000 kr. varit otillräckligt. Detta har i sin tur fört med sig att den enskilde i kostnadskrävande utredningsmål tvingats avstå från att bevaka sina rättigheter, vilket för dessa personer orsakat stora ekonomiska förluster och t.o.m. konkurs, förutom att rättssäkerheten satts ur spel. Detta är oacceptabelt. Även i motioner från kds och fp har påtalats att den enskildes rättssäkerhet på miljöområdet måste stärkas. Självfallet måste detta ske. En enskild person som driver miljömål gör samtidigt en insats för samhället för att minska eller stoppa miljöskadlig verksamhet. Därför är det av stort samhälleligt intresse att berörda enskilda är i stånd att bevaka sina intressen. Det gäller också att kunna upprätthålla respekten för miljöskyddsintressen. Särskilt svårt har många fastighetsägare haft det som drabbats av fuktoch mögelskador på sina hus. Den enskilde fastighetsägaren tvingas ofta föra talan mot stora och ekonomiskt starka byggfirmor och kommuner. Bevisfrågan i dessa fuktoch mögelmål kräver ofta genomgripande och dyrbara utredningar, där ersättningssumman från försäkringsskyddet på mellan 50 000 och 75 000 kr. varit otillräcklig. Har dessa fastighetsägare velat belåna sina hus för att kunna fortsätta miljötvisten, har bankerna många gånger vägrat ge vidare lån med huset som säkerhet. Husets värde har ju i dessa fall kraftigt sjunkit, vilket visat sig när den enskilde försökt sälja huset för att skaffa ytterligare pengar till sin process. För vem vill köpa ett mögelskadat hus? Rättssäkerheten kan verkligen sägas ha blivit satt ur spel. Till dessa olyckor kommer att många av dessa fastighetsägare med familjemedlemmar drabbats av mer eller mindre allvarliga åkommor och sjukdomar på grund av möglet. Vi har alla med jämna mellanrum läst eller hört talas om dessa stackars olycksdrabbade personer. Nu gäller det att handla snabbt och omgående för att hjälpa dessa skadelidande människor. I betänkandet anför visserligen utskottet att man erfarit att det inom justitiedepartementet nyligen tagits initiativ med sikte på en lösning på de här problemen. Ens första reaktion är att detta låter bra, tills man erinrar sig att detta är ord, till intet förpliktande, för regeringen att gömma sig bakom, som så många gånger förr har skett. Åtgärder behövs omgående. Själv känner jag till ett tiotal fall, där människor i dag står på ruinens brant. De har inte tid att vänta på några utredningar. Vi har i vår centermotion sagt att det i avvaktan på utredningsförslag på detta område behövs omedelbara åtgärder och möjligheter till ekonomisk hjälp i dessa mest akuta fall. Vi har pekat på möjligheten att regeringen, i avvaktan på utredningsförslag, överväger om de rättssökande kan ges ökat ekonomiskt stöd i den riktning som har föreslagits i centermotionen. I denna talas det om att medel för fullföljande av fuktoch mögelskademål skall, då rättsskyddsförsäkringens maximibelopp fullt utnyttjats och sakägare saknar andra rimliga finansieringsmöjligheter, kunna utgå ur den statliga fond för fuktoch mögelskador som efter riksdagsbeslut inrättades under år 1986. Vi vet att det för närvarande finns tillräckliga tillgångar i denna fond för att hjälpa dessa människor. Och, som sagt, det skall ju hjälpa personer i avvaktan på de lösningar som sägs vara under utarbetande. Ett tillkännagivande på denna punkt bör kunna innebära omedelbara lösningar på dessa allvarliga problem. Samtliga borgerliga partier står bakom detta krav. Därtill är det flera remissinstanser som har påtalat att förändringar behövs. För att bara nämna några: Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund och domstolsverket. Frågan har också tagits upp i utredningen om miljövårdens organisation, För en bättre miljö. Med dessa påpekanden, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 5 och övergår till övriga reservationer i detta betänkande. På grund av den sena timmen och med hänvisning till vad som tidigare anförts av såväl Sven Munke som Lars Sundin vill jag bara instämma i vad som sagts i reservationerna 4, 6 och 7 och yrkar helt kort bifall till dessa. I anslutning till betänkande 22 yrkar jag inledningsvis bifall till samtliga reservationer. I reservation 2 framförs krav på att ge regeringen till känna att de överväganden som pågår inom justitieoch finansdepartementen skyndsamt bör redovisas till riksdagen. I motion Ju15 har vi från centern påpekat att en utvidgning av rättshjälpslagens tillämpningsområde bör ske, så att kostnader för juridiskt biträde för enskild vid skatteprocess i allmän förvaltningsdomstol skall täckas av rättshjälp, om målet avgörs till den enskildes förmån eller om målet drivs i prejudikatsyfte. Det kravet har vi upprepat i flera år. Bakgrunden är att kostnaderna för juridiskt biträde i skatteprocesser ofta har varit avsevärda för den enskilde. I flera fall har också kostnadsansvaret för processer i förvaltningsdomstolarna övertagits av olika intresseorganisationer, vilka haft ett intresse av ett avgörande i saken. Den enskildes möjligheter att få saken prövad har därmed varit beroende av utomståendes agerande. Detta har varit och är otillfredsställande. Att nu frågan är under beredning i regeringskansliet är ett framsteg jämfört med vad som sagts tidigare från regeringens sida, men, som jag inledningsvis sade, behöver förslag skyndsamt redovisas, och detta bör ges regeringen till känna. I den tredje reservationen i detta betänkande talas om ersättning till vittnen. Problemen i dag med vittnen är flera. Ett är att många upplever en rädsla för att vittna. Detta hänger samman med att de är rädda för repressalier från de åtalades sida. Därtill kommer andra obehagligheter för vittnen, såsom förlorad arbetsinkomst, att deras vittnesmål självklart ifrågasätts och att de känner sig själva som sittande på de anklagades bänk, vilket naturligtvis känns obehagligt. Många vill slippa ifrån dessa obehagligheter, och för den sakens skull säger man ofta att man ingenting hört och ingenting sett. Att nu ersättningen till vittnen höjts i budgetpropositionen är en förbättring, men vi befarar att den höjningen är otillräcklig. Det är detta vi vill ge regeringen till känna i den tredje reservationen.

Herr talman! Jag skall kort ta upp de vpk-motioner som behandlas i dessa två betänkanden. Jag vill börja med betänkande Ju21, om bl.a. rättshjälp för invandrare. Vi i vpk anser att utlänningar som är tagna i förvar enligt utlänningslagen skall ha rätt till offentligt biträde så snart så kan ske. Mer än ett dygn får, som vi ser det, inte gå från det vederbörande tas i förvar till dess offentligt biträde beviljas. Regeringen föreslår också att annan än advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå skall få förordnas till offentligt biträde endast om det finns skäl för detta. Många av utlänningsärendena handhas i dag av offentliga biträden som ej är advokater eller biträdande jurister vid advokatbyrå utan jurister med självständig rörelse. Dessa gör i de flesta fall ett mycket bra arbete. Vi anser det självfallet vara av mycket stor vikt att krav på hög kompetens ställs på offentliga biträden, men av regeringen föreslagna ändringar skulle, om de tillämpas alltför strikt, innebära att många av de jurister som i dag är mycket kunniga i utlänningsärenden ej längre har möjlighet att arbeta med dessa. Vidare innebär inte advokattiteln någon naturlig kompetens på detta område. Vi anser därför att den kontroll av rättshjälp och offentliga biträden som redan i dag görs av rättshjälpsnämnden innebär ett starkare skydd mot oseriös verksamhet än den föreslagna lagändringen. Herr talman!

Herr talman! Vår rättsordning innehåller högt ställda krav för att tillgodose den enskildes behov av rättslig trygghet. För att vi skall kunna säkerställa behovet av rättsskydd krävs också ett ekonomiskt bistånd. Tillkomsten av rättshjälpslagen den 1 juli 1973 innebar ett ekonomiskt bistånd i rättsliga angelägenheter. Reformen var ett led i den sociala skyddslagstiftningen. De flesta har inte ekonomiska möjligheter att själva stå för kostnaderna i rättegångar eller andra rättsliga förfaranden. Reformen var också ett led i att skapa ökad jämlikhet mellan medborgarna. Rättshjälpen innehåller två grundläggande krav: För det första skall rättshjälp utgå där behov av rättshjälp föreligger. För det andra skall ingen av ekonomiska skäl vara förhindrad att ta till vara sina rättsliga intressen. Men man skall i allmänhet efter förmåga bidra till att täcka kostnaderna. Rättshjälp finns i fyra skilda former, vilka finns utförligt beskrivna i propositionen. Jag tänker därför inte närmare gå in på att beskriva dem. Utskottet har behandlat förslaget om ändringar i gällande rättshjälpslag. Förslaget innebär bl.a. sänkta avgifter för den enskilde och ökade möjligheter till allmän rättshjälp genom att inkomstnivån höjs. Utskottet har godtagit förslaget men föreslår ett tillkännagivande när det gäller rättshjälpsoch rådgivningsavgifter, där vi uttalar att dessa avgifter inte får bli högre än i dag för personer med låga inkomster. Till betänkandet har fogats åtta reservationer. I reservation 1 har moderaterna föreslagit att riksdagen bör uttala sig för en liberalare praxis när det gäller rättshjälp för småföretagare. De har också föreslagit förbättringar när det gäller småföretagares möjligheter att få rättshjälp för att tillvarata sin rätt efter konkurs. I specialmotiveringen i propositionen framhåller departementschefen att en helhetsbedömning bör göras av om en näringsidkare skall beviljas rättshjälp eller ej. För att detta tydligare skall komma fram föreslås en redaktionell ändring i lagtexten. Rättshjälp kan och kommer även fortsättningsvis att kunna beviljas, om näringsidkare har en sådan ekonomisk situation som kan jämställas med löntagare i vanliga inkomstlägen. När det gäller frågan om rättshjälp vid konkurs överensstämmer den föreslagna lagtexten med den uppfattning som har kommit till uttryck i ett antal avgöranden av högsta domstolen. Synpunkterna, som är redovisade i specialmotiveringen, har enligt utskottet tillgodosett syftet med reservation så I reservation 2 tar folkpartiet upp frågan om rättshjälp genom offentligt biträde i asylärenden. Det finns ett utredningsförslag, som tillgodoser reservanterna. Den översyn av utlänningslagstiftningen som för närvarande pågår överväger denna fråga. Enligt utskottets mening bör det därför inte i detta läge göras något uttalande i den riktning som reservationen förordar. Reservation 3 är en moderat reservation. Rätten till allmän rättshjälp har alltsedan tillkomsten av rättshjälpslagen varit avhängig bl.a. av att den rättssökandes årsinkomst inte överstiger ett visst belopp. Översteg årsinkomsten åtta gånger basbeloppet utgick inte rättshjälp. I ändringarna i rättshjälpslagen 1983 bestämdes gränsen till 110 000 kr. Den gränsen gäller enligt nuvarande lag. I propositionen föreslås återigen en knytning till basbeloppet. Inkomstgränsen höjs nu kraftigt. Enligt utskottet bör det finnas en inkomstgräns för rätt till allmän rättshjälp, framför allt då rättshjälpen är en social skyddslagstiftning. Reservation 4 tar upp frågan om behörighet för biträde vid allmän rättshjälp och offentligt biträde. I propositionen föreslås att annan än advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå skall kunna förordnas till rättshjälpsbiträde eller offentligt biträde endast om det finns skäl till det. Utskottet har anslutit sig till departementschefens förslag och vi avstyrker reservation 4. De problem som tas upp i reservation 5 har utskottet tagit fasta på. Utskottet redovisar detta i betänkandet och anser att förhållandena inte är tillfredsställande. Möjligheten att driva sin sak vidare, även om rättsskyddsförsäkrat maximibelopp uppnåtts, måste finnas. Justitiedepartementet har nyligen tagit initiativ i denna fråga och beräknas lägga fram förslag till en lösning i den riktning som redovisas i betänkandet. När det gäller mål om mögelskador i småhus utgår utskottet från att regeringen även i det nyss nämnda initiativet överväger dessa frågor och lägger fram förslag till ändringar. Reservation 6 gäller frågan om rättshjälp för felbehandlad patient. Den frågan var föremål för utskottets bedömning för två år sedan. Utskottet lämnade då en ingående redogörelse för rättshjälpslagen och beskrev också huvuddragen i patientförsäkringssystemet. De synpunkter som förs fram i reservationen är desamma som för två år sedan. Utskottet finner alltså inte någon anledning att ändra sitt ställningstagande i denna fråga. Frågan om rättshjälp vid klagomål enligt Europakonventionen tas upp i reservation nr 7. Liknande motionsförslag har behandlats av riksdagen vid tidigare riksmöten. Allmän rättshjälp får i princip inte beviljas i ärenden som skall behandlas eller prövas utomlands. Det finns dock vissa undantag, som redovisas i betänkandet, där utskottet bl.a. framhåller rätten att få sin sak prövad utomlands om det finns starka humanitära skäl för detta. Då skall också rättshjälp beviljas. Reservation nr 8 har avgivits av folkpartiet. Utskottet har funnit att det inte finns någon anledning att ändra rättshjälpslagen i den riktning som reservanterna föreslår. De regler som finns ger — rätt tillämpade — möjligheter till rättshjälp i de ärenden som avses. Om det skulle visa sig att dessa möjligheter inte är tillräckliga med hänsyn till de uttalanden som har gjorts måste man på nytt följa upp detta. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 1987 88:22 och avslag på de tre reservationerna och samtliga motioner. Reservationerna är gemensamma för de borgerliga partierna. Utskottet har i betänkandet yrkat avslag på en ändring av reglerna för förordnande av offentlig försvarare, och i konsekvens med detta yrkar jag avslag på reservation nr 1. Frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål har varit föremål för behandling i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Skatteförenklingskommit téns förslag är under beredning i regeringskansliet, och tanken är att ett lagförslag skall komma under våren. Då får riksdagen ta ställning till förslag om ersättning i skattemål. Det finns alltså inte i dag någon anledning att bifalla reservation nr 2. Ireservation 3 tas upp frågan om ersättning till vittnen. I budgetpropositionen aviserar departementschefen en höjning av ersättningen till vittnen, och i avvaktan på det förslaget anser utskottet att någon åtgärd från riksdagen inte är påkallad.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark förklarade här de grundläggande kraven för att rättshjälp skall utgå, dvs. när behov av rättshjälp föreligger och att ingen skall vara förhindrad av ekonomiska skäl att ta till vara sina rättsliga intressen. Tyvärr har dessa möjligheter begränsats i några fall, som tas upp i två reservationer som jag tidigare utvecklade litet mera. Det har också skrivits motioner i frågan. Det gäller alltså miljöoch fastighetsmålen samt skattefrågorna. Nu säger socialdemokraterna att man väntar på utredningen. Men vi känner igen de här vackra orden och löftena, som så många gånger under lång tid har uttalats av socialdemokraterna. Det som saknas är handling. Jag skall ge exempel på de här vackra orden. Jag har varit i kontakt med ett par av de fastighetsägare som har drabbats av mögelgisslet. Dessa har i sin tur varit i kontakt med justitiedepartementet, åtminstone sedan september—oktober förra hösten. Där gavs samma besked som här i dag, nämligen att man arbetade med frågan, att man skrev på budgetpropositionen och att problemet skulle behandlas i samband med denna. Så kom budgetpropositionen, men inga förslag till lösningar presenterades — det var bara ord och ord utan handling. Sedan väntade vi med stort intresse på den omtalade miljöpropositionen, där helhetslösningar på miljöfrågorna skulle presenteras — så hade regeringen sagt. Där borde väl äntligen förslag läggas fram om lösningar i miljömål och om ökat rättsskydd. Regeringen hade vid ett flertal tillfällen förklarat att den såg allvarligt på miljöbrott. Så kom miljöpropositionen i mars. Där fanns inte ett ord om rättshjälp i miljöoch fastighetsmål — det var bara ord och ord igen utan handling och inga konstruktiva lösningar. Det fanns inte heller ett ord om att justitiedepartementet arbetade med att lösa problemet. Nej, dessa tomma löften som så många gånger har kommit från regeringens sida gör att det nu känns nödvändigt med ett tillkännagivande på detta område. Det finns gott om pengar i fonden att ta av. Skyndsamma lösningar är vad som behövs.

Herr talman! Jag kan helt instämma i Ingbritt Irhammars anförande i fråga om de tomma orden och löftena. Jag skall begränsa mig till att bemöta Ulla-Britt Åbark när det gäller näringsidkares möjligheter att få rättshjälp. Det står tydligt i betänkandet: ”Möjligheterna för en näringsidkare att få allmän rättshjälp är begränsa de. Enligt 8 § första stycket 3 RHL får näringsidkare inte beviljas rättshjälp, om det inte med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, näringsidkarens ekonomiska och personliga förhållanden eller omständigheterna i övrigt finns skäl för rättshjälp.” Näringsidkare är alltså en diskriminerad grupp. Som jag framhöll i mitt anförande är de ofta småföretagare, som kanske har betydligt sämre ekonomiska resurser än en medellöntagare har. Det är absolut befogat med den utvidgning, som vi moderater har krävt. I justitieutskottets betänkande nr 22 behandlas bl.a. kostnaderna för skatteprocesser. Jag har framhållit att det sedan 1985 gång på gång har utlovats förslag mycket snart, och så har man låtit sig nöja med det. Nu är det 1988, och ännu har det inte kommit någonting. Visserligen säger finansministern att regeringen skall anstränga sig och försöka komma med förslag, men det är ett löfte utan någon som helst substans. När det gäller Ulla-Britt Åbarks påstående om rättshjälp utomlands vill jag påpeka att motionen handlar om rättshjälp när ett mål föredras för Europadomstolen eller Europakommissionen. Sverige har anslutit sig till Europadomstolen och har den som högsta rättsinstans. Det går inte att jämföra med domstolar i andra länder, vilket jag också sade i mitt anförande.
Herr talman! Även jag ber att få instämma i Ingbritt Irhammars anförande vad gäller miljömålen. Jag vill gå tillbaka till frågan om offentligt biträde åt asylsökande. De asylsökande befinner sig vid det första förhöret i ett omtumlat tillstånd. Det är rädda, förstår inte språket, är oroliga och nervösa. Är det inte besvärande, Ulla-Britt Åbark, att när jurister kommer i kontakt med asylärenden, där polisen redan har beslutat om direktavvisning, blir det slutgiltiga beslutet ett helt annat än det första? Den viktigaste reformen för de asylsökande är större säkerhet vid gränsen. Det är där de skall ha tillgång till det offentliga biträdet, som också asylutredningen har föreslagit. När det gäller allmän rättshjälp i utlänningsärenden har diskrimineringsombudsmannen stärkt folkpartiet i vår uppfattning om det nödvändiga i en förbättring av den allmänna rättshjälpen. Departementschefen och utskottsmajoriteten har i betänkandet smugit in något av en brasklapp. Diskrimineringsombudsmannen skall bevaka utvecklingen uppmärksamt, och departementschefen skall själv i framtiden ägna uppmärksamhet åt ärendet. Det tyder inte på något större lugn hos departementschefen eller på att hon är helt nöjd med utvecklingen. Enligt diskrimineringsombudsmannen präglas systemet av stelbenthet och återhållsamhet. Det hjälper inte att ni säger att ni hyser förståelse för den oro som folkpartiet uttrycker i motionerna. Den oron hjälper inte utlänningarna så mycket. Låt oss förbättra möjligheterna att få allmän rättshjälp såsom diskrimineringsombudsmannen har föreslagit.

Herr talman! I mitt anförande behandlade jag reservationerna till detta betänkande, och jag sade tydligt och klart till Ingbritt Irhammar, Sven Munke och Lars Sundin att det är en gammal fin tradition i riksdagen att vi väntar tills utredningar är klara, vi väntar tills ärendena kommer beredda och klara. Då tar vi ställning. Jag tycker det är viktigt att vi behåller den traditionen, och det gjorde man även under de borgerliga regeringarnas tid. När det gäller övriga frågor har jag inte mycket mer att tillägga utöver det som står i betänkandet och det jag sade i mitt tidigare anförande. Diskrimineringsombudsmannen skall följa dessa frågor, och departementschefen har sagt att hon också noga kommer att följa frågorna.
Herr talman! Det må vara en gammal tradition att vi väntar här i riksdagshuset, men har man väntat tillräckligt länge och folk sitter i kläm så tar tålamodet slut. Det gäller också att visa handlingskraft när enskilda människor lider så som de gör nu, särskilt i miljömålen. Vi från centern och från övriga borgerliga partier har velat förhindra att enskilda människor skall lida. Vi har inte tid och råd att vänta längre. Vi kan inte bara vänta på utredningar som dröjer i åratal. Det behövs åtgärder omedelbart.